Utredningen berör den kommunala tillstyrkan av vindkraft enligt miljöbalken. Jag vill inte föregå utredningens slutsatser.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Herr talman! Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige, vilket påverkar väldigt många människor som bor i de berörda områdena. Det rör sig om såväl den psykosociala livsmiljön som buller. Den som har valt att bo vackert och kustnära har naturligtvis gjort det för att det är där man vill bo. Tänk att man har flyttat till Söderhamn och har köpt ett rött hus med vita knutar för att man vill njuta av ljudet från havet och av den vackra utsikten över havet. Helt plötsligt får man reda på att det ska byggas vindkraftverk efter hela den vackra kusten. Herr talman! Livsmiljön påverkas väldigt negativt. Man kan tycka - det är därför jag har ställt den här interpellationen - att en bostadsminister som tillhör ett parti vars namn börjar på miljö och slutar på partiet skulle ta hänsyn till hur människor påverkas av en kraftig vindkraftsutbyggnad. Jag kan bara beklaga att bostadsministern inte delar min uppfattning: att man borde studera och ta mer hänsyn till hur människor påverkas. I Hela Hälsingland kunde man förra veckan läsa om en man som bor i Hälsingland och som beskrev de mycket svåra konsekvenserna för hans livsmiljö det har inneburit att få en vindkraftspark bredvid sig. Det är väldigt stor bullerpåverkan. I tidningsartikeln beskriver han gripande hur hela livet har förändrats. Han bor i skogen, naturnära, och vill höra kvittret från fåglarna. Men helt plötsligt har hans livsmiljö totalt förändrats. Vi kunde i går läsa i Gefle Dagblad om boende i Sandviken som har närmast panik över att deras livsmiljö ska påverkas. En av kvinnorna som intervjuas i tidningen säger att det kommer att bli som att bo bredvid ett tivoli. Vi har tidigare, också hemma i Gävleborg, sett att propellerblad från vindkraftverk har lossnat och flugit i väg hundratals meter. Herr talman! Man hade önskat en ödmjukhet från bostadsministern. Vill man vara en bostadsminister för hela Sverige, för alla boende, även i de orter och regioner som berörs av vindkraftsutbyggnad, måste man ta hänsyn till hur människor påverkas. Bostadsministern har också en expertmyndighet. Det är Boverket, som i många sammanhang är kommuner och marknaden behjälplig om olika saker som rör byggnation, faktiskt det mesta. Jag blir därför förvånad att bostadsministern anser att Boverket inte ska ha synpunkter eller vägleda kommunerna när det gäller hur den psykosociala livsmiljön påverkas för dem som berörs av vindkraften. Det vore rimligt att den som berörs av vindkraftsutbyggnad har stöd av oss förtroendevalda, har stöd för att inte få sin livsmiljö förstörd. Personen som bor i den vackra, fina, röda stugan med vita knutar och som har valt att bo där för att kunna se den vackra havsutsikten vill inte se sin livsmiljö bli förstörd. Varför vill inte bostadsministern ge ett uppdrag till Boverket?

Herr talman! Tack, Lars Beckman, för att du har ställt en relevant interpellation! Jag vill berätta om just en sådan situation i min hemstad Göteborg. Jag vill berätta om ett av Sveriges vackraste kulturlandskap: Göteborgs södra skärgård. Där finns en enastående natur och små skärgårdssamhällen som alla har sin unika karaktär. Där bor 5 000 permanentboende, och det finns ett dynamiskt näringsliv inom såväl rederi som besöksnäring. För några år sedan stod där en 15 år lång kamp mellan ett kommunalt energibolag och invånarna om att bygga en gigantisk vindkraftspark i Hakefjord. Den politiska ledningen för Göteborg Energi, för övrigt partikamrater till statsrådet, ville bygga 14-16 verk med en höjd på mellan 144 och 182 meter. Det är för jämförelsens skull nästan samma höjd som Sveriges högsta byggnad, Turning Torso. Invånarna i södra skärgården gick ihop med en rad naturvänner för att försöka stoppa planerna med hänvisning till sin boendemiljö och de natur och kulturvärden som riskerade att skadas. Trots att tusentals personer engagerade sig och frågan till slut gick till domstolsprövning vek sig inte det kommunala energibolaget. Först efter att mark och miljödomstolen hade sagt nej och Mark och miljööverdomstolen inte hade gett prövningstillstånd kunde befolkningen i södra skärgården pusta ut. Vindkraften i Hakefjord stoppades dock aldrig med hänvisning till befolkningens åsikter eller av omsorg om deras boendemiljö. Den stoppades inte ens med hänvisning till att natur och kulturvärden skulle skadas. Anledningen till att parken inte fick tillstånd var att man ville anlägga verken på förorenade muddermassor. Ett bygge där hade, som lök på laxen, kunnat innebära en miljökatastrof för fisk och bottenliv i havet utanför Göteborg. Herr talman! Jag har inget principiellt emot vindkraft, tvärtom. Att uppföra vindkraftverk där de ger minimal miljöpåverkan kan tillsammans med solkraft vara ett komplement till en energimix bestående av i huvudsak kärnkraft och vattenkraft. Men det förvånar mig att statsrådet visar så lite intresse för att införa skyddsmekanismer för natur, kultur, rekreationsvärden och boendemiljö, som de i Göteborgs södra skärgård. De 5 000 invånarnas boendemiljö kan inte viftas undan som ett särintresse. Det är för mig obegripligt att det inte finns nationella riktlinjer som vägleder kommuner i hur de ska förhålla sig till utbyggnad av vindkraftverk i känsliga områden. Herr talman! Jag instämmer därför i Lars Beckmans frågeställning. Varför är statsrådet inte beredd att ge Boverket ett sådant uppdrag? Varför är statsrådet inte intresserad av att skydda boendemiljön i våra kustområden så att den inte förstörs när man bygger ut vindkraften?

Herr talman! Statsrådet Bolund! El är en förutsättning för att samhället i dag ska fungera. Det finns vad jag förstår en ambition om att 30 procent ska komma från kärnkraft tills vidare, 30 procent från vattenkraft och 30 procent i princip från vindkraft. Det är en brutal utbyggnad som pågår. Precis som Lars Beckman har tagit upp i interpellationen delar det samhällen. Det blir stökigt. Många blir förbannade på det här och blir osams med sina grannar, beroende på om man är för eller emot. Det klyver samhällen. Vindkraftverken förpestar också miljön. De är inte särskilt vackra. Apropå Miljöpartiet borde man vara lite mer rädd om naturvärdena. Jag som moderat är i alla fall rädd om naturvärdena och om äganderätten. Tycker statsrådet Bolund att det är förnuftigt att placera dessa verk i periferin, långt ifrån stamnäten? Vindkraften är mycket ineffektiv jämfört med kärnkraften och vattenkraften. Nu slår kylan till i Sverige. Vad händer då? När det är kallt blåser det sällan; då står vindkraftverken still. Då köper man i stället brunkolsel från Polen. Är det miljövänligt? Tycker statsrådet Bolund att det är miljövänligt att köpa brunkolsel från Polen i stället för att ha kärnkraft? Tycker statsrådet att det är bra att stänga Ringhals och köpa brunkolsel? Varför vill inte regeringen starta upp Ringhals och bygga ett nytt kärnkraftverk? Det behövs två kärnkraftverk till i Sverige för att vi ska ha ordentlig strömförsörjning. Jag kan bara referera till min valkrets. I Täby, Arninge, vill Ica bygga en ny Maxibutik. Då svarar Vattenfall: Vi kan inte garantera elförsörjningen till er. I Täby i Stockholms län år 2021 kan man inte garantera att det finns ström till en Icabutik! Då har energipolitiken fallerat, vill jag hävda. Det mest miljövänliga är kärnkraft, med totalt nollutsläpp. Det finns också stora planer. Redan nu byggs mycket elbilar, det ska sättas upp laddstationer och man pratar om att elektrifiera vägar. Jag vill fråga statsrådet hur man ska få energi till allt det. Hur ska man klara av det, när det inte ens går att bygga en Icabutik i Arninge? Statsrådet är svaret skyldig här i kammaren. Det känns som om Miljöpartiet driver plakatpolitik i stället för en rationell politik. Visst kan man ha lite vindkraft som komplement, men man kan inte bygga Sveriges elförsörjning på någonting som står still och inte ger någonting när det inte blåser.

Herr talman! Det är intressant att se hur en interpellation utvecklas till att snarare bli en moderat kampanj mot vindkraften. Det verkar som om det finns något av en strategi från Moderaterna att motarbeta, ifrågasätta, kasta grus i maskineriet och stoppa en utveckling av ett energislag som är förnybart och som leder fram till att vi också kan nå riksdagens och regeringens mål om 100 procent förnybar elproduktion. Det är förvånande. Man brukar höra från Moderaternas håll att man inte motsätter sig några energislag som inte ökar klimatpåverkan, men nu hör vi alla vad det är som ligger i korten. Skulle Moderaterna få leda nästa regering kommer vi att få en utveckling där man slänger in besvär, stoppar, hindrar och backar utvecklingen. Det är väldigt oroande, måste jag säga, och jag tror att alla som hörde de senaste tre talarna kunde höra att det nu pågår en kampanj med felaktiga argument och ifrågasättanden. Vi vet alla, och statistiken visar väldigt tydligt, att vi har ett historiskt elöverskott, ett överskott som inte har setts på många, många år och som motsvarar inte bara en utan ett antal Ringhalsreaktorer. Att det skulle vara brist på el är därför en fullständigt felaktig beskrivning. Vi ser tvärtom hur vindkraften nu ökar väldigt mycket i Sverige. Sverige ligger i framkant internationellt när det gäller att använda vår egen strömmande energikälla vinden och därmed också bli mer självförsörjande på el. Till skillnad från till exempel kärnkraften, som fortfarande är beroende av import av uran från bland annat Ryssland, får vi här ett energislag som faktiskt är beroende av och använder våra egna inhemska energikällor. De senaste åren har det investerats 100 miljarder kronor i svensk vindkraft. Det är såklart en fantastisk investeringsutveckling som självklart också leder till många nya företag och arbetstillfällen runt om i hela landet när vi nu bygger ut en grön och hållbar energikälla. Jag måste säga att jag oroas över Moderaternas inställning i den här frågan. Det är tydligt, vilket jag också sa i mitt interpellationssvar, att vi har myndigheter som har ett ansvar för boendemiljö och hälsa för svenska medborgare. När det gäller buller är det tydligt Naturvårdsverket som är den ansvariga myndigheten. De tar också hela tiden fram rekommendationer och underbygger dem med vetenskap, forskning och kunskap, vilket kanske inte är Moderaternas starka gren om man lyssnar på tidigare debattörer. Här har Naturvårdsverket också så sent som i december tagit fram riktvärden och kommit med nya analyser, där man har riktvärden på 40 decibels ekvivalentnivå. Man har också gjort en genomgång av forskningsläget när det gäller störning från vindkraftsbuller, och det baseras också där på att Naturvårdsverket tycker att 40 decibel är ett väl avvägt riktvärde. Förtydliganden har också precis nyss gjorts om var riktvärdet ska tillämpas och under vilka driftsförhållanden det ska gälla. Moderaterna brukar ju säga att man inte vill ha en onödig administration och för mycket regelkrångel. Då undrar man om Moderaterna på allvar menar att vi ska ha två olika statliga myndigheter som ska göra samma sak. Ska två statliga myndigheter göra analyser av forskningsläget? Ska två statliga myndigheter analysera hur bullret från vindkraftverk påverkar människor och boende i omgivningen? Eller kan man kanske även från moderat håll förstå att myndigheter i Sverige faktiskt kommunicerar med varandra och att de resultat som tas fram av Naturvårdsverket också kommer bland annat Boverket till godo?
Herr talman! Vi kan alla notera den totala brist på empati som bostadsministern visar med alla de tiotusentals, kanske hundratusentals människor som berörs av den kraftiga vindkraftsutbyggnaden i Sverige och som uteslutande sker bland annat med kinesiska företag. Det är klart att jag delar Kjell Janssons oro över att Sveriges energipolitik ska vila på en kinesisk diktatur som då kommer att styra svensk energipolitik. Jag beklagar detta. Herr talman! Den här interpellationen handlar alltså inte om den kinesiska diktaturens investeringar i vindkraft i Sverige, utan den handlar om hur människor berörs - människor av kött och blod. Det handlar om den man i Hälsingland som väldigt gripande beskriver konsekvenserna av den stora vindkraftsparken som byggts bredvid honom. Han beskriver hur han började mäta ljudnivåerna vid sitt hus, först med en app i telefonen och sedan med mer avancerad utrustning som han lånade av kommunen. Mätningarna visade 48 decibel, alltså 8 decibel högre än de tillåtna 40, och eftersom skalan är logaritmisk innebär det att ljudstyrkan fördubblas varje gång som decibelvärdet ökar med 3. Tänk dig, herr talman, att du hade ett hus där du kunde sitta på altanen och njuta av fåglarnas kvitter och höra suset i träden! Den här mannen beskriver att det han hör nu är en bullrande vindkraftspark. Det handlar också om familjen som bor i Söderhamns skärgård. De har valt att bo där för att de vill bo vackert och naturnära. De vill se den vackra kusten. De vill alltså inte bo vid ett tivoli. Jag delar statsrådets uppfattning: Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften, men man måste också respektera de människor som berörs. Det är det som den här interpellationen handlar om, och det är därför som jag menar att Boverket och ansvariga myndigheter måste ta hänsyn till den psykosociala livsmiljön. Det finns företrädare för ett parti som har nämnt klimatdiktatur och att man ska köra över befolkningen. Det var till och med någon ledande miljöpartist som talade om att om han fick makten skulle han avskaffa demokratin. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att de människor som berörs av vindkraftsutbyggnaden måste ha väldigt stort inflytande. Därför blir jag bekymrad, herr talman, över svaret från bostadsministern och regeringen när till exempel Gävle kommunfullmäktige använder sitt veto. I sann demokratisk anda har fullmäktigeledamöter från alla partier i Gävle utnyttjat det kommunala vetot, och vad blev svaret från bostadsministern och regeringen? Jo, man vill försvåra för och förhindra det kommunala vetot. Det är därför jag har ställt frågan: Hur vill ministern öka det kommunala inflytandet som gör att de människor som berörs av den här frågan kan göra sina röster hörda lokalt i den kommun och det område som berörs? Interpellationen handlar alltså inte om att vara för eller emot vindkraft, precis som David Josefsson sa, utan det handlar om hur vi ska stärka det lokala inflytandet så att inte den psykosociala livsmiljön förstörs för dem som berörs av vindkraftsutbyggnaden. Problemet nu är att där elbehovet är som störst byggs det väldigt lite vindkraft, medan livsmiljön förstörs för alla de människor som bor på landsbygden. Därför frågar jag bostadsministern: Hur vill ministern stärka det lokala inflytandet?

Herr talman! Sagan om vindkraftsparken i Hakefjord fick ett lyckligt slut. Mark och miljödomstolen insåg det orimliga i att bygga en vindkraftspark i förorenade muddermassor. I dag styrs inte heller Göteborg Energi av miljöpartister. Frågan om etableringar av vindkraftsparker diskuteras dock fortfarande runt om i vårt land. Som jag påpekade i mitt förra inlägg har jag inget principiellt emot vindkraft. Jag vet många markägare som låtit föra upp vindkraftverk på sin mark och därigenom skapat både värde, arbetstillfällen och energi i sin hembygd. Det har, som oftast när det handlar om enskilda markägare, skett med stor omsorg för närmiljön och grannars boendemiljö. Det jag efterlyser är verktyg och riktlinjer för kommuner att också ta hänsyn till boendemiljöer och natur och kulturvärden när vindkraftsparker ska etableras, särskilt när det handlar om offentligt ägda energijättar eller multinationella företag utan koppling till eller omsorg om bygden. Vindkraft ska vara ett realistiskt komplement i en i övrigt välfungerande energimix, inte ett ideologiskt slagträ i plakatpolitiken. Därför borde det också vara en självklarhet med en tydlighet kring hur boendemiljön ska skyddas vid utbyggnad av vindkraft. Herr talman! Tyvärr verkar frågan för statsrådet snarare handla om politisk prestige än om övertygelsen om vindkraftens positiva egenskaper, vilket gör att man helt blundar för dess negativa miljöpåverkan. Det är sorgligt, och det visar återigen att miljöpolitik är alldeles för viktigt för att överlåtas till Miljöpartiet.
Herr talman! Jag kan inleda med att försäkra statsrådet Bolund att Moderaterna alltid bejakar ny teknik. Det är ingen diskussion om den frågan. Det har vi alltid gjort. Hela partiet är teknikvänligt. Är det elbrist eller inte? Det är elbrist när man inte kan leverera el till en Icabutik i Täby. Sedan kan det absolut vara överskott av el sommartid. Det beror på vattenkraften när det har regnat mycket och så vidare. Så kan det vara. Men det är många gånger också elbrist i Skåne. Där är alternativet att köpa el producerad av brunkol från Polen. Anser statsrådet Bolund att det är miljövänligt? I min värld är det definitivt inte så. I min värld ska man starta Ringhals och bygga ytterligare ett kärnkraftverk i Forsmark och säkerställa att det finns el. Jag har ett par frågor till statsrådet Bolund. Avser statsrådet att upphäva det kommunala självstyret vid etablering av vindkraft? Statsrådet har tidigare antytt detta i pressen. Kommer statsrådet att förverkliga detta? Kommer statsrådet att upphäva det kommunala självstyret? Det är en oerhört viktig och principiell fråga, i synnerhet för mig som har varit kommunalråd i många år och vet vilket trassel en kommun kan ha med staten. Jag vet vilket trassel det kan vara med länsstyrelser när man ska bygga eller i fråga om strandskydd. Som alltid driver politik statens myndigheter, och de kan inte göra den avvägning som den lokala politiken klarar. Vad kommer statsrådet Bolund att göra för att säkerställa el till Arninge? Vad kommer statsrådet att göra för att säkerställa elektrifiering av vägarna? Vad kommer statsrådet att göra för att säkerställa el till Skåne?

Herr talman! Det var en fullkomlig explosion av misstolkningar, övertolkningar och feltolkningar samt direkt vilseledande information från tre borgerliga moderata debattörer. Sanningen är att vårt elöverskott i princip varje dag, varje timme, ersätter kolkraft i just Polen, Tyskland och Centraleuropa. Det är något som vi är stolta och glada över och ska fortsätta att vara. Den låtsaslek som Moderaterna ägnar sig åt när det gäller svensk elproduktion är överraskande, om jag uttrycker mig snällt. Den som läser svensk elstatistik kan se hur det ser ut, det vill säga att Sverige har ett överskott på el över året. De allra flesta tiderna på året levereras svensk el till exempelvis Polen och Tyskland och ersätter där kolkraft. Det är också fullständigt felaktigt att säga att regeringen på något sätt skulle strunta i naturmiljön eller liknande. Det faller på sin egen orimlighet. Det jag säger, och som jag hoppas att vi kan vara eniga om, är att det är bra att myndigheter är ansvariga för precis det som interpellanten frågade om, det vill säga hur vi hanterar frågor om buller i svensk lagstiftning och i svensk tillsyn, hur vi hanterar frågor om bygglov och den lagstiftning som gäller när nya fastigheter ska byggas kopplat till buller. Det finns redan strukturer på plats. Det finns redan principer för hur vi ansvarar för frågorna. Att i interpellationer eller i vaga påståenden hävda att vi inte tar frågorna på allvar gör att jag undrar om man vill ha ytterligare en myndighet som ska göra samma sak. Är det syftet? Det ställer sig inte regeringen bakom. Vi tror på att det är bra att en myndighet är ansvarig för varje sakfråga i stället för att dubblera styrningen från statens sida. Jag trodde att Moderaterna stod bakom en sådan princip, men jag får uppenbarligen tänka om. Jag blir såklart provocerad - vilket väl är meningen - i demokratifrågorna. Jag har också varit kommunalråd, och det är självklart fullständigt löjeväckande att ens antyda eller påstå att vi på något sätt vill inskränka det kommunala självstyret. Inget är mer främmande, och det är en fullständigt felaktig och provocerande beskrivning. Regeringen har däremot tillsatt en utredning för att se över hur kommunerna kan påverka vindkraftsutbyggnad. Det är för att det finns stora problem med den modell som finns i dag. Ofta kommer det kommunala vetot sent in i processen, vilket självklart skapar osäkerhet för den som ska bygga. Det gäller även för de boende i kommunen, som inte vet vilket beslut som ska gälla förrän kanske i sista sekunden. Många gånger har kommunerna fattat ett beslut och vid ett senare tillfälle fattat ett annat beslut. Här kan Moderaterna påstå att besluten alltid går emot kommunmedborgarna, men jag kan också påminna om att det kan vara precis tvärtom. Kommunmedborgare kanske förväntar sig och tror att det ska bli ett kommunalt veto mot vindkraftverket när kommunen i sista sekunden bestämmer sig för att säga ja och bygga vindkraftverket. Det är därför vi tycker att det är dags att se över regelverket och fundera över hur kommunernas och kommunmedborgarnas röster ska göras hörda, hur vi kan se till att de kommer in tidigare så att de kan vara med och påverka tydligare. Vi kommer inte att ta bort kommunalt veto utan att ersätta det med ett annat. Det är tydligt i de direktiv som finns till utredningen. Generellt i debatten vill Moderaterna glömma bort kommunernas inflytande. Det är viktigt att påpeka, eftersom Moderaterna verkar vilja vilseleda i frågan, att det är kommunerna som har ansvar för planeringen när det gäller placering och utformning. Det är kommunerna som har en översiktsplan och pekar ut lämpliga eller olämpliga områden för vindkraft. När kommunen tar fram en översiktsplan ska den samordnas med grannkommunen. Då har självklart också kommunmedborgarna möjlighet att påverka. Det är tydligt att Moderaterna har en kampanj mot vindkraftsutvecklingen i vårt land. Det oroar. Det är många arbetstillfällen som nu riskeras om inte den vindkraftsetablering som har tagit fart kommer att fortsätta eller om en progressiv grönröd regering som styr politiken är i riskzonen.
Herr talman! Jag ska återge vad som stod i Gefle Dagblad i går. Det gäller boende som kommer att beröras av en eventuell vindkraftspark i Sandviken: "Risk att det blir som disko på himlen." Sedan beskriver Jenny Lundberg utförligt och omfattande hur hennes livsmiljö riskerar att förstöras. Jag noterar i debatten att bostadsministerns empati med dem som berörs av den kraftiga vindkraftsutbyggnaden i Sverige är mycket begränsad. Det är landsortsbor som får sin livsmiljö kraftigt påverkad. Man kan undra varför bostadsministern inte vill ge sin egen myndighet Boverket i uppdrag att stödja kommuner och andra med just planering av hur man ska ta hänsyn till människor som påverkas. Hur ska man ta hänsyn till att den som har valt att bo utefter kusten i Gävleborg inte ska få sin livsmiljö påverkad? Jag tycker att det är provocerande, herr talman. Jag kan inte förstå hur man kan representera ett parti som har miljö i sitt namn om man inte vill beakta hur livsmiljön påverkas. Det är bekymmersamt. När Boverkets generaldirektör besökte civilutskottet ställde jag frågor. Har Boverket ett uppdrag? Jobbar ni med frågorna om hur livsmiljön och den psykosociala livsmiljön påverkas av vindkraftsutbyggnad? Det korta svaret var att verket inte har fått något sådant uppdrag av regeringen, att verket över huvud taget inte jobbar med den frågan. Jag blir förvånad över att Boverket inte fått det uppdraget av regeringen. Men det kan vara så att det är så ideologiskt viktigt för vissa partier att man helt enkelt struntar i alla de hundratusentals människor som får sin livsmiljö påverkad eftersom man tycker att frågan är så viktig. Jag kan bara beklaga det. Jag kan försäkra att efter valet kommer den nya moderatledda regeringen att ta hänsyn till människors livsmiljö.
Herr talman! Jag tror att alla som har sett debatten har noterat att jag vid ett flertal tillfällen har sagt att miljö självklart är kärnan för Miljöpartiets engagemang. Det gäller såklart både de globala frågorna om klimat, där vi vet att vindkraften är ett förnybart energislag, och de lokala förhållandena. Jag har också varit tydlig med att det här inte är en fråga som inte finns på den statliga dagordningen. Tvärtom finns det myndigheter som redan i dag har ett utpekat ansvar för att värdera vilken påverkan buller har på människors livsmiljö och hälsa. Moderaterna vill i det läget, uppenbarligen av rent populistiska skäl, att regeringen ska dubblera ansvaret och se till att fler myndigheter, kanske Post och telestyrelsen eller Trafikverket, tar ansvar för bullerfrågor kopplade till boendemiljö. Jag tror att det är bra att vi renodlar så att olika myndigheter har olika ansvarsområden. Jag oroas av Moderaternas lättsinne när det gäller de frågorna. Men det kanske är så för Moderaternas del att lättsinnet gärna får gälla när det gäller vindkraft men inte när det gäller andra frågor. Vi kan konstatera att det pågår en moderat kampanj mot förnybar energi i allmänhet och vindkraftsutbyggnaden i vårt land i synnerhet. Som sagt är det än så länge 100 miljarder kronor som har investerats i vindkraft under de senaste åren. I vanliga fall brukar vi ju inte säga nej till 100 miljarder i investeringar eller ifrågasätta eller försöka stoppa den utvecklingen. Det är såklart en fantastisk möjlighet för Sverige att vi nu får enormt kraftiga investeringar som ger möjlighet till energiproduktion, till nya investeringar och till nya företag och nya jobb runt om i hela vårt land. Jag måste säga att jag oroas av detta, och jag tror att svenska folket har anledning att fråga sig vad som kommer att hända om Moderaterna får regeringsmakten efter ett maktskifte. Då kommer de här investeringarna att på olika sätt förhindras, stoppas och inte kunna gå framåt längre. Jag tycker att det klargjordes i den här debatten. Jag tycker att det är sorgligt att det är på det viset. Men man kan lita på att Miljöpartiet kommer att fortsätta verka för en hållbar miljö, både globalt och lokalt.